Herr talman! Till försvarsutskottets betänkande nr 11 är fogat ett antal reservationer. Jag skall kommentera delar av reservationerna nr 7, 8, 11 och 15 samt det särskilda yttrande som berör det militära försvaret på Gotland och det särskilda yttrande som rör alarmering. På dessa områden har vi inom centerpartiet en annan uppfattning än utskottets majoritet. På några punkter sammanfaller vår uppfattning med den som redovisas från moderata samlingspartiet. I reservation nr 7 behandlas bl.a. en viss förändring i marinens fredsorganisation i form av en ny marin ledningsorganisation på lägre regional nivå. I propositionen föreslås en gemensam ledning för ostkusten och en gemensam ledning för sydkusten. Såväl i partimotionen Fö127 som i centerpartimotionen Fö156 av Pär Granstedt och mig uttrycks en positiv syn på ökad samordning och integration, men vi menar att en helt gemensam ledning för ostkusten skulle få allvarliga negativa konsekvenser. Att på detta sätt lokalisera 50 90 av hela marinens krigsförband till en enda plats, Muskö, med ledning från en myndighet, MKO, dvs. Ostkustens marinkommando, medför som vi ser det en mycket stor sårbarhet. Förslaget innebär från den synpunkten en direkt olämplig åtgärd. Förslaget har sin grund i förväntade rationaliseringsvinster. Att man skulle Prot. 1986/87:133 göra rationaliseringsvinster är dock bara antaganden. Enligt utredningar som har gjorts under våren kommer detta inte att innebära några besparingar. Tvärtom kommer det att uppstå ett omfattande investeringsbehov, vilket naturligtvis kommer att gå ut över utbildning, underhåll och annat. Den föreslagna organisationsförändringen är mycket knapphändigt presenterad i propositionen. Dessutom har den, vilket inte är minst viktigt, i utredningsarbetet inte varit föremål för någon parlamentarisk insyn av den art som är normal vid varje annan förändring av fredsorganisationen. Om riksdagen i dag följer utskottsmajoriteten innebär det att man fattar beslut som berörd personal inte anser sig kunna acceptera mot bakgrund av att informationen om de verkliga effekterna av förslaget inte varit tillräcklig. Vi yrkar därför avslag på utskottets förslag som följer propositionen i denna del. Vi anser att förslaget inte är helt genomarbetat. Därför bör ett fortsatt utredningsarbete genomföras innan beslut fattas. Detsamma gäller omorganisationen på sydkusten. Milochefen har haft mycket kritiska synpunkter i detta avseende. Vi hoppas dock att sista ordet i denna fråga inte är sagt. Jag yrkar bifall till reservation 7, vilket också innefattar bifall till folkpartimotionen Fö132. När det gäller totalförsvarets civila del har centerpartiet i reservation 11 angivit en högre ambitionsnivå än utskottsmajoriteten. Vi vill närmare bestämt anslå 500 miljoner mer. Gunnar Björk i Gävle har tidigare klargjort motiven till att vi anser att civilförsvaret måste tillförsäkras resurser utöver vad regeringen och folkpartiet föreslår. Jag skall först ta upp skyddsrumsbyggandet eller snarare bristen på sådant. Tillgången till skyddsrum är en synnerligen vital fråga inom befolkningsskyddet. Både försvarsministern och försvarskommittén har insett ”det oacceptabla i att bristerna när det gäller tillgången på skyddsrum i vissa områden är så stora att de med fortsatt skyddsrumsbyggande enligt nu tillämpade principer inte kan täckas under de närmaste årtiondena”. Vi har i vår partimotion gjort den bedömningen att den medelstilldelning som utskottsmajoriteten förordar innebär en sådan sänkning av hittillsvarande ambitionsnivå att det finns risk för att skyddsrum inte kan byggas i takt med nyproduktionen, inte ens i riskområden. Vi har därför föreslagit att minskningen av medel till skyddsrumsbyggandet stannar vid 650 miljoner i stället för den minskning på 750 miljoner som socialdemokrater och folkpartister föreslår. De flesta vet att det i en krigssituation till 90 96 är civilbefolkningen som drabbas. Det är en erfarenhet som borde ha fått tala sitt tydliga språk i propositionen och i utskottsbetänkandet. Från utskottsmajoritetens sida gör man ett stort nummer av att en fortsatt utredning av behovet av befolkningsskydd kommer att ske med parlamentarisk insyn. Det är naturligtvis viktigt. Men sakläget i dag är ändå att man inte är beredd att avsätta medel till byggande av skyddsrum ens i riskområdena. Olle Göransson erkände nyss att beställningen av ökat skyddsrumsbyggande egentligen gjordes vid förra försvarsbeslutet. Det är myndigheten som inte har levt upp till den beställningen. Det kan vi naturligtvis beklaga i dag. Olle Göransson ställde också anvisningen av medel till skyddsrumsbyggande mot anvisningen av medel till hälsooch sjukvård. Att sätta dessa medelsanvisningar mot varandra är en cynisk hantering från utskottsmajori — Prot. 1986/87:133 tetens sida. 1 juni 1987 Hälsooch sjukvården har hittills varit en mycket svag länk i civilförsvaret. Det mycket otillfredsställande förhållandet att myndigheter har svårigheter att träffa avtal har medverkat till att sjukvården alltfort har många brister att åtgärda. Denna tingens ordning måste ändras. Det råder inom utskottet inga delade meningar om detta. Jag konstaterar att de frågor vi aktualiserar i centerns partimotion vad gäller decentralisering av verksamheter, satsning på inhemska produkter och inhemsk produktutveckling anses som viktiga. Jag förutsätter att dessa frågor får berättigad uppmärksamhet i ett fortsatt utredningsarbete. Vi har också pekat på brister i organisationen av hemsjukvården och barnomsorgen. Det har gett upphov till en reell diskussion i både försvarsutskottet och socialutskottet. Den utökade och fördjupade samverkan mellan socialtjänst och hälsooch sjukvård som vi påtalat i partimotionen är en nödvändighet. Jag noterar att utskottet understryker det angelägna i att socialtjänsten fungerar i krig och kriser och att särskilda krav kommer att ställas på en fungerande omsorg vad gäller barn, äldre och handikappade. Den förändring av socialtjänstlagens 78 § som föreslås innebär att regeringen skall bemyndigas att meddela särskilda föreskrifter om socialtjänsten om det uppkommer sådana utomordentliga förhållanden föranledda av en krigseller krissituation. Denna skall träda i kraft den 1 juli 1987. Jag uppfattar detta som en tillstyrkan av vår motion Fö127 yrkande 10. Vi har på den punkten inget annat yrkande. Jag vill också säga något om alarmeringsfrågorna. Televerkets system med AXE-växlar brukar åberopas som exempel på att man inte uppmärksammat beredskapsaspekten i tillräcklig tid och grad. Det går inte att använda AXE-systemet för telefonalarmering, något som i princip är möjligt med det äldre system som vi alltfort har i bruk i delar av vårt land. En komplettering i efterhand är tydligen inte ekonomiskt möjlig. Centerpartiet har i ett särskilt yttrande påtalat att frågorna om alarmering bör drivas hårdare än utskottsmajoriteten menar. Vi kan inte vara nöjda med det synsätt som myndigheten, räddningsverket, redovisat inför utskottet: Vi vet inte vart denna fråga tar vägen. Möjligen efter år 2000 kan ett nytt alarmeringssystem förväntas bli presenterat. Det är inte rimligt att låta vårt land stå utan möjlighet till alarmering. Vår tekniska kompetens bör ges chansen att utveckla sig på detta område betydligt tidigare. Det bör ankomma på regeringen att se till att så sker. En fråga som kom ini totalförsvarspropositionen litet oväntat är frågan om kustbevakningens organisatoriska tillhörighet. Frågan har varit föremål för ett omfattande utredningsarbete genom åren. Olika förslag har presenterats och avvisats. I motion Föl24 med Kjell A. Mattsson som första namn har ett antal centerpartister anfört att kustbevakningen skall vara en fristående civil organisation. Skatteutskottet, som har beretts tillfälle att yttra sig över motionerna om kustbevakningens organisation, säger i sitt yttrande att myndigheten skall ha ett självständigt ansvar under regeringen. Vi anser det viktigt att kustbevakningen, som i fredstid inte ingår i 179 försvarsmakten, inte heller får sin verksamhet finansierad från det militära försvarets anslag. Däremot bör kustbevakningen ingå i marinens krigsorganisation på samma sätt som sker i dag. En samverkan myndigheter emellan bör självfallet kunna ske utan att överbefälhavaren för den skull måste styra exempelvis anslagsframställningar. Ett flertal skäl talar för att kustbevakningen blir en helt egen myndighet. Vi har i andra sammanhang från centerns sida hävdat att vårt land, våra kuster skall bättre bevakas med mänskliga ögon. Nu pågår i stället en avbemanning. Vi anser det nödvändigt med en mera aktiv skärgårdspolitik. Det förutsätter att avfolkningen i skärgårdsområdena stoppas. I utskottsbetänkandet är detta uttryckt sålunda: Personalinskränkningar vid statlig verksamhet bör inte äga rum utan att försvarsaspekten har vägts in. Det förutsätter också att kustbevakningen blir det organ och den samarbetspartner skärgårdsbefolkningen behöver. Detta sker enligt vår uppfattning bäst i form av en fristående civil organisation med utökade uppgifter. Om man följer propositionen är risken uppenbar för en sammankoppling med marinen. Mot att beslut tas i dag talar också att denna förändring inte har remissbehandlats, men det börjar bli mera regel än undantag när det gäller regeringens förslag. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 15. Vad gäller förslaget i centermotionen Fö150 angående lokalisering av den nya myndigheten anser vi det väl tidigt att ta ställning till den i dag. Det bör vara en arbetsuppgift för den organisationskommitté som skall tillsättas. Men principen bör vara att ingen ny myndighet lokaliseras till Stockholm eller dess närhet eller andra överhettade områden. Slutligen har Ulla Pettersson och jag i motionen Fö154 betonat vikten av att utsjöbevakningsfartyget Tv 172, som nu är stationerat i Nynäshamn, borde vara placerat på Gotland. Frågan har aktualiserats tidigare, och ingen ifrågasätter lämpligheten av detta. Men nu som tidigare hänvisar man till svårigheten att rekrytera personal. På Gotland finns i dag två mindre fartyg Tv 101 och Tv 285, och vår avsikt med motionen var att dessa mindre fartyg skulle få en förstärkning med Tv 172, som är ett större fartyg. Alla vet att det pågår betydande aktiviteter i Östersjön och att fiskare öster om Gotland ofta är utsatta för incidenter. Alla vet också att närhet, om det inträffar något, är av stor betydelse. Detta har varit våra skäl för att på nytt aktualisera frågan. Under våren har emellertid från myndigheter, tullverket, förts en diskussion om att byta Tv 172 mot de båda mindre fartygen. Detta är ett resonemang som jag bestämt vill avvisa. Det är ju ingen förstärkning att där placera ett fartyg med 15 mans besättning och samtidigt dra bort två fartyg med vardera 10 man. Om detta skulle bli följden av en förflyttning av Tv 172 innebär det en försämrad utsjöbevakning, och därför har jag avstått från att driva frågan om omlokaliseringen just nu. Jag har således inte yrkat bifall till förslaget, men vi kommer att följa och bevaka denna fråga efter det den föreslagna organisationskommittén har slutfört sitt arbete. Vi återkommer alltså i denna fråga. Herr talman! Jag skall ägna några minuter åt Gotlands betydelse för vårt — Prot. 1986/87:133 svenska försvar. 1juni 1987 Jag har i min motion Fö305 redovisat angelägna behov för en modernisering av det militära försvaret på ön. Jag kan i dag konstatera att i såväl propositionstexten som i utskottets skrivelse har dessa frågor givits stor uppmärksamhet. Gotlands läge som både en tillgång och en svårighet för det svenska försvaret påtalas på ett stort antal sidor i betänkandet. I propositionen betonar regeringen klart betydelsen av att gränsoch kustområdena ägnas särskild uppmärksamhet vid den fortsatta totalförsvarsplaneringen. Jag har därför anledning i dag att utgå ifrån att all den omsorg som ägnas Gotland i beskrivande text också skall omsättas i konkreta åtgärder från ÖB:s sida. Gotlands strategiska läge ger en självklar plats som utpost, och Gotland bör då utrustas så att denna funktion blir möjlig. Som en konkret åtgärd tolkar jag skrivningen om särskild prövning av kustrobotförband till Gotland. Jag vill här påminna om att det aldrig går att bortse från de | speciella transportproblemen. Det vi behöver ha på Gotland bör i möjligaste mån också finnas där i fredstid. En annan förstärkningsåtgärd hade kunnat vara en förbättring av incidentberedskapen i luftrummet. Från gotländsk sida har vi sedan lång tid tillbaka påtalat nödvändigheten av en tätare basering av jaktflyg på Visbyfältet, en åsikt som delas av många. Vi från centern, liksom från moderaterna, är villiga att avsätta resurser för detta, som Gunnar Björk i Gävle här tidigare givit motiven för, men som vi tyvärr inte fått gehör för hos vare sig regeringspartiet eller folkpartiet. Det är således ingen sent påkommen idé från centerns sida, som Kerstin Ekman nyss försökte påstå här i kammaren. Den utveckling som sker av ökad militär verksamhet i vårt lands omedelbara närhet utanför Gotland ställer ökande krav på resurser för övervakning, uppföljning och insatser i fred. Det borde utskottsmajoriteten vara införstådd med. Generositeten från folkpartiets sida när det gäller skyddsrum för alla gotlänningar räcker tyvärr inte till för att stödja kravet på bättre incidentberedskap på Visbybasen. Det område öster om Gotland som kallas vita zonen är föremål för stort intresse och nu aktuella förhandlingar. Detta område bevakas kontinuerligt intill vår territorialgräns av bl.a. sovjetiska patrullbåtar. Vi har mycket små resurser att möta denna bevakning och kan bara sporadiskt vara på havet och iluften. På detta sätt utvecklar nu Sovjet med sin ständiga närvaro där en typ av sedvanerätt som vid en internationell bedömning går att hävda lika väl som folkrätten. Därför är det av utomordentlig betydelse att resurser avsätts för en sådan förstärkning som uppsättande av en fjärde divison J 35 Draken utgör. Nu skjuter man det som skulle vara en reell möjlighet under denna femårsperiod till efter 1992. Jag yrkar bifall till reservation 8. Jag förutsätter dessutom att den övriga nödvändiga moderniseringen av det militära försvaret på Gotland som jag påtalat ges hög prioritet inför ÖB:s kommande utredningsoch planeringsarbete. Med det anförda vill jag yrka bifall till samtliga reservationer där centerns ledamöter finns antecknade.

Herr talman! Det betänkande vi nu behandlar gäller totalförsvarets utveckling under de närmaste fem åren men har även betydelse för åren därefter. Olle Göransson har tidigare i dag gett vår syn på de mer övergripande frågorna. Min uppgift blir att närmare beröra några av de delområden där motioner och reservationer markerar skillnader mellan utskottets majoritet och företrädare för andra uppfattningar. De markeringar som gjorts från moderater och centerpartister undanskymmer på intet vis det förhållandet att en bred enighet råder om huvudinriktningen av försvarsoch säkerhetspolitiken. En sådan samsyn gäller att det militära försvaret som hittills skall utvecklas på den allmänna värnpliktens grund. Av stor vikt är då att de värnpliktiga ges en god grundläggande utbildning men att även deras olika individuella förutsättningar tas väl till vara. Dess värre måste vi konstatera att den nuvarande utbildningsverksamheten inom armén ej ger tillfredsställande måluppfyllelse. Orsakerna till förhållandet är flera. Obalans mellan uppgifter och resurser under de senaste åren är en orsak. En besvärande befälsbrist, främst trupputbildare har förvärrat situationen. Angelägenheten att snarast komma till rätta med problemen framgår av särskilt uppdrag till ÖB att göra en översyn av bl.a. utbildningen inom armén. Utskottet förutsätter liksom försvarsministern att VK 83:s förslag om värnpliktsutbildningen beaktas i detta arbete. Riksdagen bör därefter med detta som underlag redan 1989 kunna fatta särskilt beslut i frågan. Som jag tidigare nämnt har en besvärande befälsbrist genom alltför stora avgångar, men även på grund av otillräcklig rekrytering negativt påverkat möjligheterna att nå de uppsatta utbildningsmålen. En förbättring synes dess bättre vara på väg. Avgångarna minskar och en framgent god rekrytering av befäl bör möjliggöra ökad effektivitet i såväl fredssom krigsorganisationen. Utskottet delar i huvudsak de synpunkter beträffande personalpolitikens betydelse och inriktning som framgår av motion Fö127. Samma synsätt har kommit till uttryck i propositionen. Något särskilt uttalande av riksdagen erfordras ej. Under avsnittet värnpliktsförmåner har centerpartiet markerat en högre anslagsnivå än utskottsmajoriteten. Det ökade utrymmet, 50 milj.kr. under fem år utöver regeringsförslaget, skulle i huvudsak användas till en uppräkning av dagersättningen. Av propositionen framgår att ca 30 milj.kr. är disponibla 1987/88 för höjning av kontantförmånerna till de värnpliktiga. Huvuddelen av beloppet används till en höjning av dagersättningen med 2 kr. från 26 till 28 kr. En uppräkning av familjepenning och bostadsbidrag till en kostnad av ca 25-30 milj.kr. föreslås också. Utskottsmajoriteten är med hänvisning till den utvärdering som pågår av den enmansutredning om värnpliktsförmåner som avlämnats tidigare i år ej nu beredd tillstyrka förbättrade kontantförmåner utöver vad regeringen föreslagit. Reservation 5 bör i denna del avslås av riksdagen. Herr talman! Jag övergår nu till att behandla ett antal frågor om Prot. 1986/87:133 totalförsvarets civila delar — samhällets ökade sårbarhet, försörjning inom ljuni 1987 vissa varuområden samt lagring för att minska sårbarheten och beroendet. Utskottet konstaterar att försvarsministern i propositionen liksom försvarskommittén finner att 1982 års försvarsbeslut, när det gäller den civila delen av totalförsvaret, i väsentliga delar bör fullföljas och vidare utvecklas. Vissa ändrade bedömningar om krisers och krigs karaktär och därav följande konsekvenser motiverar ändå vissa omprioriteringar. Mot denna bakgrund anförs vidare från utskottet att såväl innehållet i propositionen som till ÖCB givet uppdrag väl tillgodoser yrkandet i motion 127. Den ökade medvetenheten inom olika totalförsvarsfunktioner om vikten av beredskapsåtgärder leder utskottet fram till slutsatsen att något riksdagens uttalande ej är motiverat. Beträffande resurser till försörjningsberedskapen delar utskottet den bedömning som framgår av propositionen och som framförts av ÖCB, nämligen att det är angeläget att totalförsvaret omfattas av ensartade gemensamma planeringsförutsättningar. Några skäl för att ha särskilda planeringsförutsättningar för ett visst område, t.ex. tekooch skoområdet, finns ej. Beträffande buffertlagersystemet vill vi förutom vad som framgår av näringsutskottets yttrande även hänvisa till vad som inför utskottet redovisats av ÖCB i denna fråga. Kortfattat kan ÖCB:s bedömning sammanfattas i tre begrepp: fungerar dåligt i praktiken, administrativt tungrott och drar avsevärda räntekostnader. De framförda yrkandena om buffertlagersystemet bör mot denna bakgrund avslås. För funktionen livsmedelsförsörjning framförs farhågor från centerpartister och moderater i reservationerna 17 och 18. Gemensamt för båda reservationerna är oron för kvävegödselförsörjningen genom att inhemsk produktion upphör. Av jordbruksutskottets utlåtande framgår dock att endast 15 26 av den nuvarande förbrukningen produceras inom landet. Ett totalt bortfall orsakat av nedläggningen vid Supra i Köping torde ej på något sätt vara gränssättande för försörjningen under en kris eller i en krigssituation. Utskottet förutsätter ändå att ÖCB och jordbruksnämnden noga följer utvecklingen och vidtar åtgärder för att trygga livsmedelsförsörjningen. Från centerhåll framförs oro för den lokala och regionala försörjningsberedskapen. Jag kan i många avseenden ha förståelse för oron, men jag måste samtidigt konstatera att centern närstående bondekooperativa företag inte i sin planering eller verksamhet i praktisk handling ger något uttryck för värdet av en mer spridd och därmed mindre sårbar produktion eller förädling. Försvarsutskottet liksom jordbruksutskottet stannar vid att i propositionen gjorda bedömningar om försörjningsberedskapen på jordbruksområdet alltjämt bör gälla. Förslagen när det gäller försörjningsberedskapen inom energiområdet och riktlinjer för densamma har föranlett reservationer från moderater och centerpartister. En gemensam reservation från moderater och centerpartister tar upp frågan om omstruktureringen av ansvaret för oljelagringen, och en centerreservation tar upp hela det energipolitiska området. Jag avser att i huvudsak beröra den gemensamma reservationen. 83 Av propositionen framgår att för beredskapslagring av olja alltjämt skall gälla av riksdagen 1984 fastställda riktlinjer. De förändringar av volymer som därefter gjorts är anpassade till minskade behov genom uppnådda spareffekter och ändrad konsumtion. Den omstrukturering som nu sker gäller främst vem som skall ha ansvaret för olika delar av oljelagringen. Av propositionen framgår att staten skall ha det samlade ansvaret för de delar av oljelagren som är avsedda för neutralitet och/eller krig. Övriga beredskapsbehov tillgodoses genom tvångslagring. De invändningar som framförs i reservationen baseras främst på osäkerheten i uppgörelsen samt farhågor för överkapacitet på personal och oljelagringsanläggningar. Vissa farhågor finns även kring eventuella behov av att framgent tvingas omsätta raffinerade produkter. Utskottsmajoriteten delar reservanternas bedömning att de stora förändringarna som neddragningen och omstruktureringen medför gör det svårt att i detalj överblicka de svårigheter som kan uppstå. Vi bedömer ändock det nu aktuella avtalet som godtagbart. Centerns förslag som berör hela det energipolitiska området har behandlats av näringsutskottet. Försvarsutskottet delar de bedömningar som framgår av detta yttrande och avvisar därmed yrkandena i ett antal motioner. Reservation 21 bör alltså avslås av riksdagen. Herr talman! Slutligen vill jag kortfattat beröra två reservationer som gäller anslagsfrågor för budgetåret 1987/88. Den första gäller anslaget till civil ledning och samordning. Även om yrkandet från moderaterna är vällovligt kan jag ej finna annat än att de bedömningar som gjorts av utskottsmajoriteten är hållbara. Anvisade resurser bör rätt disponerade möjliggöra en god verksamhet. Den andra reservationen från centern följer upp ett antal centermotioner inom trafikområdet. Av trafikutskottets yttrande framgår att motionerna ej vunnit utskottets gehör. Med hänvisning till de sakskäl som anförts avvisar även försvarsutskottet motionerna. Reservationen bör avslås av riksdagen. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till försvarsutskottets hemställan i betänkande nr 11 på samtliga punkter och avslag på de reservationer som jag har berört i mitt anförande.

Herr talman! Jag vill ställa ett par frågor till Roland Brännström. Är socialdemokraterna beredda att ge tilläggsanslag för byggande av skyddsrum inom riskområdena, om ÖCB:s utredning om skyddsrum visar att medelstilldelningen är otillräcklig? Det är ju detta som vi vill ha uttalat, vilket vi framför i vår reservation. Jag vill också peka på att departementet och chefen för räddningsverket har diametralt motsatta uppfattningar om huruvida det är möjligt att med de anslag som nu ges bygga skyddsrum i riskområdena — i de primära områdena. Men är ni beredda att ställa upp bakom detta krav på ytterligare anslag? Det andra jag vill ta upp handlar om beredskapen när det gäller olja. Vi har sagt att omstruktureringen inte får ske på ett sådant sätt att staten ådrar sig
sätta utveckling Herr talman! Jag skall kortfattat försöka besvara Olle Aulins frågor. Problematiken med skyddsrumsbyggandet har vi levt med under något skiftande förutsättningar under åren. Under en period kunde man på kommunal nivå besluta om huruvida man skulle bygga skyddsrum eller inte beroende på vilken våningshöjd som bebyggelsen skulle ha. Vi fick sedan en något fastare planering i och med att kommunerna genomförde skyddsrumsplanering, där man framför allt tog hänsyn till allmänhetens skyddsbehov. Detta har lett fram till, om jag inte alldeles tappat kontrollen över skyddsrumsbyggandet, ett konstaterande om att man faktiskt inte fullt ut har nyttjat de skyddsrumsramar som har funnits tillgängliga. Man har således fått pengar över inom denna sektor, åtminstone under något år under den nuvarande försvarsperioden. Det beslut som vi nu skall fatta, nämligen att man skall göra prioriteringar inom riskområdena, bör såvitt jag kan bedöma innebära att de penningmedel som är tillgängliga, åtminstone i början av perioden, kommer att tillgodose behoven och svara mot de möjligheter som finns att bygga skyddsrum i riskområdena. Men jag har också den bestämda uppfattningen att om riskbedömningen och byggmöjligheterna skulle vara sådana att anslagen skulle bli otillräckliga mot slutet av perioden är det inte uteslutet att en anpassning skulle kunna ske till det faktiska behovet. Sedan till oljelagringen och den förändring som sker av struktureringen. Den har tidigare huvudsakligen legat på de oljebolag som svarar för försörjning men flyttar nu över till staten. Man kan göra olika bedömningar av vem som har gjort den bättre eller sämre affären. Jag sade i mitt anförande att det är ganska svårt att i detalj avgöra hur detta avtal mera långsiktigt påverkar uppgörelsen mellan parterna. Utskottsmajoriteten har funnit att uppgörelsen är godtagbar på ungefär samma grunder som de uppgörelser vi hittills har haft med oljebolagen. Dessa har ibland varit bättre för staten och ibland förmodligen sämre för staten. Det förhållandet torde vi få lov att finna oss i till dess erfarenheter av det nu träffade avtalet har vunnits. Jag ser ingenting som påtagligt säger att det ensidigt skulle vara staten som har gjort en dålig affär.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

Herr talman! Mycket har redan sagts i dagens försvarsdebatt. Det är inte så konstigt eftersom vi fattar ett försvarsbeslut vart femte år i Sverige. Det finns 85 då kanske anledning att ta kammarens tid i anspråk för detta. Det skulle naturligtvis kunna sägas ännu mera, inte minst när det gäller försvaret av Skåne. Det finns en stor oro när det gäller det framtida försvaret av Skåne, vilket också framgår bl.a. av en motion från skånska moderata riksdagsmän. Landskapets geografiska struktur är sådan att vi framför allt behöver flygoch pansarförband. Det finns därför anledning till oro. Vi vet mycket litet om framtiden när det gäller nyanskaffning av stridsvagnar. Även när det gäller flygplan är det ganska oklart och otydligt. Enligt vår mening bör planeringen redan nu inriktas på att anskaffa nya stridsvagnar — främst till de fyra pansarbrigaderna. En sådan anskaffning bör kunna inledas under 1990-talets senare hälft. Jag skall emellertid nu gå över till att kommentera en annan del av betänkandet. I detta försvarsbetänkande behandlas också en förändring av kustbevakningens framtida organisation. Förslaget innebär att kustbevakningen läggs som en civil myndighet under försvarsdepartementet. Det finns stora betänkligheter gentemot denna nya organisationsform. De arbetsuppgifter kustbevakningen har och uppenbarligen också skall ha i framtiden, ger inte anledning till att ändra huvudmannaskapet. Av statistik framgår att många av de uppdrag som utförs gäller t.ex. avvisande av fiskefartyg och ingripande emot smuggling. En annan alltmer ökande arbetsuppgift är att bekämpa oljeutsläpp. Dessa uppgifter måste anses vara i allra högsta grad civila. Kustbevakningen ingår som en viktig del i tullverkets gränskontroll. Kustbevakningens insatser i den smugglingsbekämpande verksamheten är nödvändiga, om tullverket skall kunna uppfylla det i tullagen angivna kravet på tullverkets verksamhet. Av olika anledningar har kustbevakningens organisatoriska tillhörighet utretts under en lång följd av år. Något skäl för att en annan myndighet än tullverket skulle vara bättre skickad som huvudman för kustbevakningen har hittintills inte kunna presenteras. Den senaste utredningen Service och övervakning 1985 avsåg en gemensam organisation för kustbevakningen och sjöfartsverket. Regeringen fick det förslaget våren 1986. Man kunde då ha förväntat sig att regeringen skulle ha gett tullverket riktlinjer beträffande de krav som ställdes på tullverkets hantering av kustbevakningen — i stället kommer denna halvmesyr. I en militär konfliktsituation skall kustbevakningens fartyg naturligtvis användas av marinen. Det gäller dock även i dagens organisationsform. Av denna totalförsvarsproposition framgår vidare att besparingar kan göras genom ett samutnyttjande av myndigheternas resurser. Det går dock ej att bilda sig någon uppfattning om storleken på besparingarna. Att ett samutnyttjande kan vara resursbesparande är dock obestridligt. Jag hävdar emellertid uppfattningen att eftersträvade besparingar kan göras lika effektivt i tullverkets regi. Dessutom vidrörs inte i något sammanhang de resurser som måste tillföras tullverket som ersättning för det bortfall som tullverket åsamkas i den totala gränskontrollen.

Det kan anses Prot. 1986/87:133 anmärkningsvärt med tanke på att det brukar vara angeläget i alla möjliga ljuni 1987 och omöjliga sammanhang att de som berörs av en utredning skall vara med. Det framgår inte i detta sammanhang. Jag vill därför fråga utskottets talesman: Vad är det som skall göra det här så mycket billigare? Skall kustbevakningens nuvarande arbetsuppgifter förändras? Kommer företrädare för kustbevakningens personal att ingå i den kommande organisationskommittén? Herr talman! Till sist några ord om det särskilda yttrandet nr 4. Det gäller lokaliseringen av civilbefälhavarens kansli. Vi moderata ledamöter från Kristianstads län har motionerat, i år såväl som under flera tidigare år, om att man borde samordna detta. I vanlig god riksdagsanda vill vi inte föregripa den pågående utredningen och de förslag som kan komma från regeringen. Vi kommer att avvakta och se vad detta innebär. Låt mig bara säga att vi tycker att det är en högst märklig samordning. Militärbefälhavaren finns i Kristianstad. Civilbefälhavarens kansli finns i Malmö. Civilbefälhavaren finns i Kalmar. Det är visserligen en decentralisering, men kanske inte riktigt på det sätt som man hade kunnat tänka sig för att få en effektiv samordning av detta. Herr talman! Låt mig till sist yrka bifall till reservation nr 16.

Herr talman! Enligt en SIFO-undersökning, som gjordes i år med anledning av socialdemokraternas och folkpartiets försvarsuppgörelse, framgår att enbart 25 96 av de tillfrågade trodde att styrkan hos vårt försvar skulle bli tillräcklig, dvs. enbart var fjärde svensk menar att vi får ett tillräckligt bra försvar om dagens försvarsbetänkande bifalls. Dessa siffror visar vad vi svenskar anser och det måste betecknas som oroande. Hur uppfattas då försvarsbeslutet av omvärlden, av våra grannländer? Självfallet är en försvarsöverenskommelse mellan enbart två av fem partier en mycket smal uppgörelse. Det är i sig själv olyckligt mot bakgrund av att den militärtekniska utvecklingen i Nordatlanten innebär nya hot mot Sverige. Därtill kan konstateras ett ökat intresse för Östersjön. Det gäller såväl luftrummet som havet. Från centerns sida beklagar vi att det inte fanns en verklig vilja att göra försvarsuppgörelsen bredare. Inom centern var vi ju hela tiden villiga att förhandla. Det har klart framgått här i kammaren i dag — tvärtemot vad folkpartiet felaktigt påstått. De områden som vi i centern vill ge ökade resurser utöver socialdemokrater-folkparti-pakten är flera. Olof Johansson, Gunnar Björk i Gävle och Gunhild Bolander har redan besvarat flera frågor som gäller vår syn på behovet av ökade resurser till det militära försvaret och civilförsvaret, till skyddsrum, hemskydd m.m. Inom totalförsvarets militära delar satsar således centern mer på värnpliktsförmåner, arméns utbildning, ubåtar, flygbaser, motmedel och flygplan. Flera synpunkter som gäller centerns syn på sårbarhetsfrågorna kommer att tas upp senare i kammaren i dag. I mitt inlägg kommer jag huvudsakligen att behandla värnpliktsfrågor, utbildning och säkerhetspolitisk information. 87 Därtill kommer jag att beröra frågor som speciellt gäller försvaret i södra Sverige och min egen landsända, Skåne. Det är viktigt att varje medborgare har möjlighet att delta i försvaret av vårt land inom ramen för totalförsvaret. Grunden i det militära försvaret skall utgöras av allmän värnplikt för män. Detta uttalande gör centern i en motion. Av betänkandet framgår att även utskottet ställer sig bakom detta synsätt. Därmed är vårt yrkande tillgodosett. Den som inte gör värnpliktstjänstgöring bör i stället ges möjlighet till vapenfri utbildning. Dagens vapenfria tjänstepliktiga måste ses som en resurs för totalförsvaret och ges en meningsfull utbildning. Utöver den allmänna värnplikten för män finns i dag en rad pliktlagar, inte bara för män utan också för kvinnor. Tyvärr är kunskapen om dessa pliktlagar och kunskapen om möjligheterna att aktivt delta inom vårt totalförsvar alltför dålig i vårt land. Kunskapen om Sverige, sett ur olika säkerhetspolitiska aspekter, är relativt dålig för många av våra svenska medborgare. Upplysning och information om den svenska säkerhetspolitiken måste enligt centerns mening förbättras, vilket framgår av vår motion Fö306. Vi vill skapa ökad förståelse för och kunskap om totalförsvarets roll. Skolan måste först ge grundkunskaper i dessa frågor på ett balanserat och sakligt sätt. Informationen i skolan är extra viktig eftersom såväl pojkar som flickor nås av värdefull kunskap inom detta område. På många skolor är informationen såväl ensidig som bristfällig i dag. Den är ensidig när en enda intresseorganisation informerar. Det gäller när enbart militära myndigheter informerar lika väl som när enbart fredsrörelser gör det. Allsidig information är en nödvändighet för att få balanserad kunskap. Vi anser att bred information skall lämnas och material utarbetas i samband med försvarspolitiska beslut för att uppnå dessa mål. Detta bör ske omgående och bör ges regeringen till känna. Därmed yrkar jag bifall till reservation 5. Av propositionen framgår att ÖB har redovisat brister i fråga om krigsförbandens samträning m.m. Självfallet är det viktigt att dessa brister elimineras. Försvarsministern betonar att utbildningen genomförs med utgångspunkt i krigsuppgifterna och med högre krav på effektivitet. Att förbättra effektiviteten är viktigt. Mycket har redan gjorts på det området. Men det fordras också tillskott av ekonomiska resurser för att redovisade brister skall kunna elimineras. För detta ändamål föreslår centern ytterligare 150 miljoner under femårsperioden för arméns utbildning. Det behövs — det vidimeras från flera håll inom olika förband, där årets utbildning inte motsvarar uppställda krav. Jag skall ge ett exempel. Avtackningen av årets rekryter vid P 2 och T 4 i mitt hemlän blev historisk i så måtto att de båda regementscheferna öppet medgav att de soldater som nu skickades hem inte var krigsdugliga som förband betraktade. Att så var fallet berodde inte på soldaterna själva. De fick tvärtom beröm för sina personliga färdigheter. Inte heller berodde det på befäl och instruktörer, som även de haft ambitionen att göra det omöjliga möjligt. Nej, orsaken var brist på ekonomiska resurser, sedan armésidan hade tvingats till ytterligare besparingar till följd av tidigare ackumulerade budgetöverskridanden. Därför ströks övningar, utbildningsmoment och = Prot. 1986/87:133 materialbeställningar. Soldaternas förmåga i bataljon sänktes till förmåga i 1 juni 1987 kompani, och ibland sänktes förmåga i kompani till förmåga i pluton. Militärbefälhavarens slutövning i bataljon ströks. Soldaterna fick rycka ut en vecka för tidigt, och i stället för att samöva i bataljon fick de vårda materiel. Vissa förband drabbades hårdare än andra. Särskilt illa utsatta av svångremmen blev stridsvagnspersonal och vissa utbildningsgrenar på T 4. Att soldaterna inte kunde öva i samverkan med exempelvis luftförsvar, artilleri och trängtrupper blir ett bestående hål i deras utbildning, som inte kan fyllas förrän i september 1989, då de rycker in som repetitionsförband. Detta är naturligtvis allvarligt. Det är vi politiker som anger ramar och målsättningar, och militärerna får rätta sig efter våra beslut. Inom centern vill vi behålla en hög målsättning vad gäller värnpliktsoch repetitionsutbildning. Därför behövs en förstärkning i enlighet med centerns yrkande i motion Fö127. En högre ambitionsnivå inom utbildningsverksamheten inom armén än vad propositionen har innebär ett bättre försvar. Det gäller också att möta de värnpliktigas rättmätiga krav på en bra utbildning — de värnpliktiga som avstått ett år av sina unga år. De har avstått från inkomst och utbildning för att lära sig försvara sig själva och de sina samt för att skaffa sig en chans att överleva om det skulle bli krig. Det är de som har blivit svikna. Om ytterligare en åldersklass rycker in till en värnpliktstjänstgöring där rimliga utbildningsmål inte kan nås, är det inte bara ett militärt utan också ett politiskt dilemma. Folkpartisten Carl-Johan Wilson pekade också på statens ansvar för att de värnpliktiga skulle få en god utbildning, liksom befälet. Han betonade vikten av tilltron till att kunna göra någonting bra. Men det exempel som jag tagit upp visar att man inte kan göra något bra utan att få ökade resurser. Det krävs alltså handling och resurser och inte bara ord och uttalanden. Jag yrkar bifall till reservation 7, vilket innebär 150 miljoner utöver propositionens förslag till arméns utbildning. I reservation 7 påtalas också att försvaret måste bli en bättre arbetsgivare. De stora avgångarna bland vissa grupper av anställd personal måste hejdas. Personalfrågorna måste prioriteras, påtalas det i centermotionen Fö127. För att åstadkomma en gynnsam personalutveckling krävs att den enskilde upplever en överensstämmelse mellan mål, resurser och personliga insatser. Det är viktigt att beslut fattas nära produktionen och den anställda personalen. Det är nödvändigt att se över chefers befogenheter. Detta anser vi att riksdagen bör ge regeringen till känna. Kraftfulla insatser behövs sålunda för att råda bot på befälsbristen. Resurser behövs också för att öka tillgången på utbildningsmaterial, ammunition m.m. Det är därtill viktigt att de värnpliktiga känner trygghet i utbildningen och har sin sociala situation tillfredsställande löst. Därför vill vi inom centern satsa på förbättrade värnpliktsförmåner. Vi har lagt förslag om 50 96 mer än vad socialdemokraterna och folkpartiet ger, dvs. 150 milj.kr. under en femårsperiod. Inom centern har vi visserligen inte gått ut med några fagra vallöften om höjd dagersättning, som socialdemokraterna har gjort. Vi vill ge höjda värnpliktsförmåner ändå, eftersom vi inser att det behövs. De som gör värnplikten måste få del av den standardökning som 89 kommer andra till del. Men det är klart att besvikelsen måste vara stor bland våra rekryter över att regeringen fortfarande inte har infriat sina vallöften från 1982. Den besvikelsen visade sig tydligt på den senaste värnpliktsriksdagen, som försvarsministern och jag besökte samtidigt. Enligt vad som skrivs i betänkandet skall förbättringar i värnpliktsförmånerna under 1987/88 kosta 30 milj.kr. För en femårsperiod bör kostnaden bli 5 x 30 miljoner, alltså 150 milj.kr. Nu avsätter socialdemokraterna och folkpartiet 100 milj.kr. Jag skulle gärna vilja ha en förklaring på hur denna ekvation går ihop. En annan viktig åtgärd för att förbättra de värnpliktigas sociala trygghet gäller försäkringsskyddet. I centermotionen Fö301 påtalas att det är angeläget att försäkringsskyddet kompletteras så att det gäller också den värnpliktiges fritid utanför förbandet. Vi kräver alltså ett heltäckande försäkringsskydd under utbildningstiden. Tyvärr tillstyrker inte utskottet detta rimliga krav. Reservation 7 tar också upp frågan om trafiksäkerheten under värnpliktsutbildningen. Under de senaste åren har antalet trafikolyckor i försvaret ökat dramatiskt. Under förra utbildningsåret skadades 225 personer, och 4 dödades. De flesta olyckorna under tjänstetid sker med terrängbilar och med motorcyklar. Vid färd under fritid skadades under ett år 74 personer, och 7 personer dödades. Vid flera tillfällen har värnpliktiga somnat vid ratten, eftersom de inte har varit tillräckligt utvilade. I centermotionen Fö306 poängteras nödvändigheten av att övningarna slutförs i tid, så att förarna hinner sova ut innan de börjar hemresan. De värnpliktiga skyddsassistenterna måste få rätt att stoppa värnpliktiga förare som vill köra trots att risker anses föreligga. Inom försvaret måste en systematisk genomgång av trafiksäkerhetsfrågorna ske. Vi skriver i vår reservation att dessa synpunkter bör beaktas i det arbete som nu pågår och att riksdagen bör regeringen detta till känna. När det sedan gäller de värnpliktigas resor har vi i en centermotion pekat på möjligheterna att mera utnyttja Herculesplan för transporter av de värnpliktiga. Vi är väl medvetna om det som utskottet understryker, nämligen att vi i dag har pilotbrist och att detta försvårar genomförandet av centerförslaget, men vi ämnar återkomma till frågan vid senare tillfälle. I reservation 7 talar vi vidare om centerns syn på ett decentraliserat försvar. Vi anser att det i varje län skall finnas minst en militär myndighet. Detta ställningstagande bör enligt vår mening ligga som underlag inför de utredningar som försvarsmakten nu påbörjar. Till slut, herr talman, några ord om fler Drakenplan till luftförsvaret i söder. Det är bara att konstatera att folkpartiet har vinglat fram och tillbaka i denna fråga. I motioner och vid besök ute i landet har man från folkpartiet sagt att man vill ha fler Drakenplan och att man vill ytterligare modifiera J 35 Draken. Man har vidare sagt att om modifieringen görs i ett sammanhang, så blir kostnaderna ringa. Men oberoende av vilka kostnader det blir ger man inte en krona för ändamålet i uppgörelsen. Då är det knappast någon glädje med att kostnaderna hålls nere. Folkpartiet säger sig ha väckt frågan. Men vi i centerpartiet har inte bara väckt den, utan vi försöker seriöst genomföra våra förslag genom att tillika — Prot. 1986/87:133 finansiera dem. 1 juni 1987 Det är inte meningsfullt att nu fatta beslut, säger folkpartiet, utan frågan om utökad organisation hör hemma i 1992 års försvarsbeslut. Men skulle vi vänta med beslut i frågan till 1992, kommer ett förverkligande att dröja ytterligare några år, och då är det för sent. Folkpartiet har väckt förhoppningar ute i landet, särskilt på F 10 i Ängelholm. Nu är besvikelsen där stor. Folkpartiet säger att ÖB skall kunna göra bedömningar av och behandla detta inom ramen för den nu föreslagna försvarsinriktningen. Vad menas med detta? Skall ÖB skära ner på andra områden? I så fall vilka? Ge besked om var det i så fall skall skäras ner! I utskottet har vi fått besked om att det inte finns några övriga ekonomiska resurser att plocka ur för att tillskapa en fjärde Drakendivision. De nu anslagna resurserna medger inte detta. Verkligheten är alltså att om folkpartiet inte röstar på reservation 8, blir det ingen fjärde division med modifierade Drakenplan förrän tidigast 1993/94, troligen inte ens då — eller kanske inte någonsin. Hur folkpartiet röstar kommer alltså att visa hur mycket dess ord och löften är värda. Tyvärr är vi nog många som kommer att bli besvikna — inte bara här i kammaren eller i Ängelholm eller på Gotland, där man också väntat sig en förstärkning, utan överallt där man är medveten om att vi hade behövt förstärka vårt luftförsvar snarast, bl.a. för att öka vår incidentberedskap. Jag yrkar bifall till reservation nr 8 och till övriga centerreservationer i betänkandet.

Herr talman! Ingbritt Irhammar använder en något konstig matematik när hon helt plötsligt beskriver värnpliktsförmånerna med ungefär följande begrepp: Centern har en 50 96 större höjning av värnpliktsförmånerna än vad socialdemokraterna och folkpartiet, liksom även propositionen, föreslår. Jag skulle nog vilja använda en del andra tali den uppräkningen. Vi anvisar 100 miljoner till ökade värnpliktsförmåner under perioden. Av dessa går en del till dagersättningar, nämligen 30 miljoner. Ytterligare 25—30 miljoner går till familjepenning och bostadsbidrag. Där når vi alltså den gräns som Ingbritt Irhammar efterfrågar, nämligen 50 miljoner per år. Den 50-procentiga uppräkning som Ingbritt Irhammar säger att centern vill göra är i verkligheten en uppräkning med mellan 3 och 4 96, nämligen från 28 till 29 kr. per dag. Det är precis så långt de 50 miljonerna räcker, nämligen till 1 kr. per dag under femårsperioden. En höjning med 1 kr. kostar nämligen i runda tal 11—12 miljoner. Med denna matematik, som vi vanligtvis använder, är det fråga om en uppräkning med 3—4 9o i stället för de 50 20 som Ingbritt Irhammar påstod att centern hade utrymme för. Jag tror att det vore nyttigt för Ingbritt Irhammar att använda sig av ett annat räknesätt med mera realitet.

Herr talman! Det finns i dag ingen flottilj i Sverige som har piloter och tekniker så att det räcker för att ta emot ytterligare en division. Frågan är vid vilken tidigaste tidpunkt någon flottilj skulle kunna göra det. Det har sagts att man 1991 möjligen skulle kunna fylla upp dagens divisioner. Därefter kan man, om man vill, sätta upp en fjärde division — i det här fallet är det då fråga om Ängelholm — men då får detta ske genom att man åter skapar vakanser på de andra divisionerna. Om man har fyllt upp de tre nuvarande divisionerna, kan man ta av de piloter som finns där och börja sätta upp en division till. Inledningsvis är det precis samma antal piloter som flyger, men sedan skulle man successivt kunna fylla upp divisionerna så att till slut alla fyra är fulltaliga när det gäller personal. Motsvarande resonemang kan man föra i fråga om teknikerna. Problemet är att det svenska flygvapnet i dag inte riktigt klarar det som flygvapnet skall kunna i en krigssituation därför att man har vakanser och därför att de piloter som finns till stor del är under utbildning. Detta är en följd av den mycket allvarliga pilotavgången, som vi väl känner till. Det förslag som riksdagen nyligen behandlade i den här frågan gällde att man skulle försöka förhindra att situationen förvärrades ytterligare. Man ville försöka förmå många av de ungefär 70 piloter som då inte skrivit på avtalet att stanna kvar. År 1991 är mot den bakgrunden den tidigaste tidpunkt som kan gälla. Det vet jag väl, eftersom vi från folkpartiet drev frågan om att sätta upp en division tidigare och då möttes av myndigheternas mycket bestämda svar: Det går icke att göra någonting innan. 1991 kan för övrigt gälla bara med mycket optimistiska antaganden, nämligen att man kan behålla de piloter som utbildas och att inga av de nuvarande går över till SAS eller andra bolag. Vi har vidare sagt att om man vill modifiera flygplan är det logiskt att göra det i ett sammanhang, eftersom det blir billigare så. En huvudpunkt är då att modifierade Drakenplan kan användas på olika sätt — det finns en flexibilitet. Man kan flyga dem några fler år, vilket inte går med Viggensystemet. Man kan tänka sig en rad behov också utöver att sätta upp en ny division: leveransstörningar med JAS-flygplan kan inträffa, divisioner med Attackviggen eller Spaningsviggen måste omsättas tidigare etc. Draken skulle som sagt ge en flexibilitet. Det är av samma skäl man i andra länder använder befintliga flygplan längre genom att modifiera dem. Sedan finns det självfallet i slutänden en koppling mellan detta och JAS-programmet. Om man ökar antalet divisioner är det logiskt att också öka antalet JAS. Det gör att vi finner det naturligt att frågan om en ny division sammanhänger med 1992 års försvarsbeslut.
Herr talman! Jag skall börja med att be Roland Brännström slå upp s. 73i betänkandet. Under tiden skall jag svara Hans Lindblad. Hans Lindblad säger att det inte finns någon möjlighet att utnyttja fler Drakendivisioner, eftersom vi kommer att ha brist på piloter långt in på 1990-talet. Vi har ju haft uppe denna frågeställning i utskottet, och vi har ställt frågor direkt såväl till överbefälhavaren som till chefen för flygvapnet. Vi har fått besked om att enligt deras bedömningar bör man kunna få sådana — Prot. 1986 92. Om vi skulle vänta med beslut i detta avseende till 1992 års försvarsbeslut, skulle det innebära en ytterligare försening på ett par år. Många kunniga på det här området säger att då blir det för sent. 1994-1995 är det för sent att förstärka flygvapnet på det här området. Beslut härom måste fattas i dag. Nu gäller det alltså inte bara ord, utan det gäller handling. Nu gäller det hur folkpartiet röstar i den här frågan. Vi har klara linjer i vår reservation nr 8 för hur detta skall byggas upp. Vi säger att i samband med att den återstående J 35-divisionen på F 16 krigsorganiseras med flygplan Viggen överförs berörda Drakenplan till F 10. Där får de då ligga i ”malpåse” tills vidare. Den nuvarande Österrikedivisionen skall bli den organisatoriska grunden för en fjärde 35-division på F 10. När de nuvarande tre stationskompanierna vid F 10 är väl uppfyllda med personal sker en delning till fyra kompanier. Detta bör kunna ske, enligt de besked vi har fått i utskottet, omkring budgetåret 1991/92. Det är klart att här fordras det ekonomiska resurser. Det har sagts här att det kommer att kosta ca 3 milj.kr. per flygplan att modifiera dem. Vi i centern anser också att det behövs en JAS-hangar vid F 10 och att byggandet av en sådan skall tidigareläggas. Därför avsätter vi ytterligare ekonomiska resurser till detta. Tillgången på flygtekniker vid F 10:i fred kommer att avgöra tillväxttakten i den fjärde 35-divisionens beredskap. Med hänsyn till den ökade belastning på F 10:s flygfält och övningsområde som följer av tillkomsten av den fjärde divisionen anser vi att en ökad beredskapsbasering i Visby bör ske. Jag får återkomma till Roland Brännström i min nästa replik.
Herr talman! Om det bara gällde flygplan skulle vi kunna sätta upp inte bara en ytterligare division utan ännu fler ytterligare divisioner. Vi har nämligen ganska många Drakenflygplan i ”malpåse”. Det skulle vara rationellt att modifiera ett antal av dem för att ha handlingsfrihet, och den mest näraliggande handlingsfriheten är naturligtvis att ta ställning till frågan: Vill man sätta upp en ytterligare division? Nu har både ÖB och flygvapenchefen sagt att man de närmaste åren när det gäller piloter och tekniker och för Övrigt när det gäller befäl inom alla försvarsgrenar kommer att utbilda så många som utbildningsresurserna över huvud taget tillåter. Det är de resurserna som är gränssättande. Frågan när man organisatoriskt kan sätta upp ytterligare divisioner är då: När finns det tillräckligt många piloter vid någon flottilj? Ingen har kunnat säga att det är möjligt före 1991. 1991 är ett optimistiskt antagande, som grundar sig på att man inte ”tappar” fler redan anställda piloter till flygbolagen och att flygvapnet får behålla de piloter som kommer att utbildas. Då har man fyllt upp dagens organisation. Mot denna bakgrund tycker jag att det är rätt självklart att fråga sig: Om någonting kan hända tidigast 1991, dvs. månader innan nästa försvarsbeslut fattas, är det då inte rimligast att den frågan tas in i perspektivoch programplaneringen inför 1992 års beslut? Om ÖB så vill kan han naturligtvis aktualisera andra tidpunkter. Det är också viktigt att hålla i minnet att ÖB 93 hittills över huvud taget inte har bedömt möjligheten att sätta upp en Drakendivision. Det är viktigt att detta alternativ kommer in i hans planering, så att han kan väga det mot andra objekt. I dag är det faktiskt så att man både på försvarsstaben och på flygstaben säger att man vore intresserad av att få göra en sådan värdering. Man beklagar också att det inte gjordes tidigare. Det berodde nog på att myndigheterna — och det är kanske lätt att förstå — ville argumentera för sin linje om fler Jaktviggen och att det då inte var roligt att föra fram ett mycket billigare alternativ än det som ÖB själv var beredd att sätta 2 miljarder på. Det var en fint som vi känner igen. Det finns en parallell till detta i vad som hände på ubåtssidan, dvs. att myndigheterna inte vill visa ett billigt alternativ.
Herr talman! Det framstår klart att det inte kommer att avsättas några ekonomiska resurser till detta, utan att det enda folkpartiet går med på är ”inom ramen för befintliga resurser”. Vi har tidigare fått besked från ÖB om att det på andra områden inte finns någonting att skära ner på. Jag skall gå över till frågan om kontantförmåner för värnpliktiga. Det står på s. 73 i betänkandet att det för budgetåret 1987/88 finns 30 milj.kr. Det skall täcka en höjning av dagersättningen från 26 kr. till 28 kr. Därmed har man ändå inte nått upp till sitt tidigare löfte 30 kr. — med dagens mått räknat 39 kr. Sedan skall det till familjepenning gå ytterligare miljoner totalt tillsammans 25 milj.kr. De pengar som finns över, 5 milj.kr., skall gå till bostadsbidrag och förplägnadsersättning. Detta är kostnaderna för ett år. För fem år måste det kosta 150 milj.kr. Det är där jag undrar hur ekvationen går ihop. Vi har avsatt 150 milj.kr. för fem år.

Herr talman! Jag tänker behandla frågan om kustbevakningens framtida organisation. Det kanske kan finnas skäl att ge en liten bakgrund till hur kustbevakningen i dag är organiserad. Kustbevakningen har en traditionell och naturlig anknytning till tullverket och har så haft ända sedan 1638, alltså sedan 349 år tillbaka. Den historiska och traditionella anknytningen har självfallet sin grund i de behov som samhället ansett sig ha när det gällt att kunna bevaka landets gränser till sjöss i tullsammanhang m.m. Det har rört sig om tullkontroll och smugglingsbekämpning längs kuster och i kustnära vatten. Det har varit kustbevakningens huvuduppgifter under de flesta åren. De senaste decennierna har dock tillkommit en del nya arbetsuppgifter. De rör miljöskydd, fiskebevakning, väderobservationer och t.o.m. vattenprovtagning i Östersjön, räddningstjänst m.fl. olika arbetsuppgifter. Men jag vill betona att hörnstenen för kustbevakningen fortfarande är tullbevakning. Det har under flera år rått oklarheter om kustbevakningens organisationstillhörighet.

Den här regeringspropositionen om totalförsvaret i den del som avser = Prot. 1986/87:133 kustbevakningen har också delat upp riksdagens partier i två läger. Det gäller — 1 juni 1987 inom moderaterna och folkpartiet, om man nu utgår från de motioner som är lagda. Även centern har visat att den inte är helt överens med regeringen utan visar oro för den sammankoppling med marinen som förslaget innebär. Vänsterpartiet kommunisterna har i likhet med en del enskilda moderater och folkpartister motionerat om att kustbevakningen skall kvarstanna i tullverket och inom den ramen kunna utvecklas till något bättre än vad den är i dag. Det beslutsunderlag som ligger till grund för regeringsförslaget är ju den hårt kritiserade sammanläggningen av sjöfartsverket och kustbevakningen. Något annat har nämligen inte lagts fram. Det är ganska typiskt att man tar ett hårt kritiserat förslag som intäkt för att föreslå en ny organisationsform. Man har då föreslagit en egen myndighet som skall ligga direkt under försvarsdepartementet, under försvarsministern. Det kan väl möjligen diskuteras vilket som är trevligast för kustbevakningen och vilket som har de största utvecklingsmöjligheterna för kustbevakning — att förhandla med försvarsministern eller finansministern. Men oavsett vilket är det trots allt så att ovanför försvarsministern sitter ändå finansministern och håller i pengarna. Vad man nu skall göra är att fatta ett beslut om den här organisationen, att kustbevakningen skall bli en egen civil myndighet under försvarsdepartementet och ingå i den militära utgiftsramen. Men hur det skall gå till vet ingen. I varje fall har ingen redovisat det, inte ens regeringen, utan här skall en organisationsutredning ta vid och se över hur det skall se ut i framtiden eller i varje fall om drygt ett år, när man förhoppningsvis räknar med att den nya organisationen skall kunna träda i kraft. Det innebär utan tvivel, med de riktlinjer och de propåer som ändå finns i propositionen, att man drar in en civil myndighet och militariserar den. Något annat går det inte att komma fram till när man skall göra denna mycket starka sammankoppling med marinen som förutsätts i propositionen. Problemen uppstår ju i en förlängning, där den civila personalen sannolikt kommer att ersättas till viss del av militär personal. Vi hade i skatteutskottet på en hearing en företrädare för försvarsstaben; det var försvarsstabschefen själv. Han gjorde i hög grad klart för utskottets ledamöter att han såg det som en stor angelägenhet att mer eller mindre som jätten Gluff gluff svälja kustbevakningen till marinen. Det hör väl inom parentes till att försvarsstabschefen två eller tre dagar tidigare hade lämnat sin position som marinstabschef. Men hans sätt att betrakta kustbevakningen vid den här hearingen ingav ytterst mycket stor oro hos dem som vill kvarhålla kustbevakningen som en civil enhet. Man kan gå tillbaka och titta på den försöksverksamhet som bedrivits i Malmö vid kustbevakningens sambandscentral och marinens sjöledningscentral. Där har det visat sig vad som sannolikt också kommer att hända även i framtiden med den nya organisationen, nämligen att den militära personalen har tagit över den civila personalens arbetsuppgifter; en mycket liten andel civil personal är nu kvar vid den sambandscentralen och utför civila uppgifter. Desto mer har alltså övertagits av militär personal. 9 Detta innebär självfallet, bl.a. med tanke på sambandscentralerna som finns på flera håll i landet, att kontakten med civil personal, med skärgårdsbor och andra naturligtvis kommer att bli väsentligen sämre. Framför allt visar erfarenheter att om militären skall ha hand om olika serviceuppgifter, kommer detta att leda till att civilbefolkningen får ännu sämre service än vad som i dag är fallet. Riksdagen har på förslag av ett enigt skatteutskott, vilket också relaterats i försvarsutskottets betänkande, slagit fast att kustbevakningens nuvarande sambandscentraler ändå är viktiga och alltså bör kvarstå. Men ändå har regeringen valt att ta Malmöförsöket som ett exempel på hur framtiden skall komma att se ut. Detta vill jag påstå står helt i strid med riksdagens intentioner. Vilka är då skälen till att regeringen har lagt fram detta förslag? Man anger i propositionen vissa besparingssidor. I den här hearingen i skatteutskottet, som jag nämnde förut, uppstod det helt plötsligt diskrepans mellan regeringsföreträdare och försvarsstabsföreträdare, och den var ganska påtaglig. Regeringsföreträdarna menade att man skulle göra besparingar både på driftsidan och på investeringssidan. Vilka besparingar man skulle göra på driftsidan kunde man inte klargöra, men antingen skulle det innebära att man bantade i driften eller ersatte en del av den nuvarande civila personalen med militär bemanning. Försvarsstabsföreträdaren hävdade att det var nog inte att vänta några besparingar på driftsidan utan i stället kommer besparingarna att ske på investeringssidan. Då måste man titta på vilka besparingar som är möjliga att göra om man skall kvarhålla den civila karaktären av kustbevakningen. Det enda som blir kvar är ju rimligen att, om man skall ha kvar organisationen med egna sambandscentraler, man skall ha samköp av fartyg och annan materiel. Då uppstår frågan: Är det så konstlat byråkratiskt ute i statsverken att man inte skulle kunna göra en sådan samordning om kustbevakningen skulle tillhöra tullverket men man skulle klara av samordningen med marinen om kustbevakningen var en egen myndighet som man lierat med marinen? Är det på det sättet finns det anledning att angripa detta problem från annat håll, nämligen från bristen på vilja till samordning mellan olika myndighetsgrenar. Jag menar alltså att det som kommer att visa sig i realiteten är framför allt att man kommer att göra besparingar som innebär att kustbevakningens sambandscentraler och en del av den verksamheten mer och mer kommer att tas över av marinens sjöledningscentraler. Det har verifierats också av försvarsstabschefen, när han sade att marinen har en kompetens och resurser som man inte kan utnyttja i de nya sjöledningscentralerna och som man välkomnar kustbevakningen att ingå i. Därav kan man då dra den slutsatsen att jätten Gluff gluff kommer att svälja i varje fall en stor del av den civila kustbevakningspersonalens arbetsuppgifter. Vidare framhålls i detta resonemang också att kustbevakningens fartyg skall ubåtsjaktsutrustas. Då uppstår genast en ny situation där det gäller att eventuellt prioritera om två angelägna uppgifter helt plötsligt uppstår samtidigt. Vi kan tänka oss den situationen att tullverket har fått tips om att knarksmugglare är på väg mot landets gränser samtidigt som några tror sig ha sett ubåtsperiskop på någon av våra många fjärdar. Här uppstår naturligtvis frågan: Var skall kustbevakningen höra hemma? Jag är mycket rädd för att man kommer att prioritera ubåtsjaktsnojan i stället för att bekämpa Prot. 1986/87:133 knarksmugglingen. Det är tyvärr en omständighet som det gäller att ta 1 juni 1987 ställning till vid bedömningen av om kustbevakningen skall ha den föreslagna mycket nära militära anknytningen till marinen. Enligt mitt förmenande kommer kustbevakningen dessutom att hamna i strykklass anslagsmässigt. Kustbevakningen kommer i underläge gentemot militären och dess krav när pengarna skall tas ur samma kassa, från samma anslag. Kustbevakningen, med sin förhållandevis lilla organisation, kommer naturligtvis att stå sig ganska slätt gentemot de stora militära drakarna och deras krav på pengar. Detta kommer i sin tur att resultera i att allt fler uppgifter tas ifrån kustbevakningen och i stället hamnar i andra militära händer. Erfarenheter från andra länder där man har gjort på ungefär samma sätt när man har organiserat om kustbevakningen visar dessutom att tullen till sist har varit tvungen att skaffa sig egna båtoch fartygsarmador för att kunna agera ute på vattnen och bevaka gränserna ur tullsynpunkt. Det är naturligtvis knappast fråga om några besparingar om man är tvungen att göra en ny typ av kustbevakning inom tullverket. När det gäller frågan om kustbevakningen som fristående myndighet sägs det i propositionen att vi för närvarande har fyra myndigheter på det aktuella området, vilket är helt riktigt. Det är sjöfartsverket, marinen, tullen och polisen som i dag har till uppgift att på olika sätt bevaka gränser och sjöterritorier. Men med den nya konstellationen skulle det inte bli färre myndigheter till sjöss utan fler. Utöver dem som jag redan har räknat upp kommer kustbevakningen som egen ny myndighet att bli den femte myndigheten som kommer att så att säga vara ute till sjöss. Man kan knappast påstå att det är en rationalisering av verksamheten, snarare tvärtom. Jag utgår nämligen från att tullverket i framtiden fortfarande kommer att ha ansvaret för att bevaka tullfrågorna till sjöss. Alternativet vore att dela upp tullansvaret på olika myndigheter, men det har inte framkommit att det skulle vara en väg att gå. Man kan inte heller hävda att det innebär besparingar att göra en ny myndighet av kustbevakningen, då det i så fall måste byggas upp en ny regional och central löneoch personaladministration. I dag ingår denna administration i tullverkets rutiner, och kustbevakningens personal kan arbeta med rent operativa insatser. Inom den nya myndigheten måste man bygga upp en ny byråkrati. Slutligen, herr talman, kommer jag in på en fråga som i många fall kanske är den viktigaste i dessa sammanhang. Det är frågan om överlevnaden av en ”levande” skärgård — i dag får man nog sätta uttrycket inom citationstecken. Riksdagen har vid flera tillfällen uttalat sig för att vi skall ha en levande skärgård, och i 1982 års förordning talas det också om detta. Men lotsoch fyrplatser, kustposteringar, väderstationer, postoch telegrafkontor m.m. har dragits in eller också har verksamheten där skurits ned. Med den föreslagna konstellationen av kustbevakningen och marinen minskar civila myndigheters och civil personals närvaro i skärgården, och tjänsterna till befolkningen i skärgårdarna och de kustnära regionerna kommer att minska. 9” Vi menar att kustbevakningen bör vara kvar under tullverket. Inget som hittills har redovisats — i propositionen, i utskottsbetänkandet eller från talarstolen under dagens debatt — talar för att det skulle vara bättre med den av regeringen föreslagna organisationen, som dessutom inte är annat än fragmentariskt framtagen. En särskild kommitté skall, som jag har sagt tidigare, utreda hur organisationen skall se ut. Vi vet däremot att kustbevakningen skulle kunna utvecklas mycket bra inom nuvarande ram, tillhörande tullverket. De besparingar på investeringar som har angetts som skäl är rimligen fullt möjliga att genomföra utan att man skapar en helt ny myndighet. Allt talar för att det alternativ som regeringen har föreslagit kommer att bli både sämre och dyrare. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservation 16. Motivtexten i Wiggo Komstedts reservation är möjligen något kortfattad, men i hemställan yrkas det bifall till bl.a. vpk:s motion Föl35, där motiven för den nuvarande organisationstillhörigheten är mycket väl utvecklade.

Herr talman! Efter vad jag förstår är det som vi nyss har bevittnat i kammaren en historisk kompromiss efter svensk modell, där en moderat och en kommunist faller i armarna på varandra. Jag skall bara göra ett kort konstaterande med anledning av reservationen om kustbevakningen. I flera utredningar som har pågått under lång tid har konstaterats att det finns stora vinster att göra genom en ny organisation. I propositionen pekar man bl.a. på effektivitetsvinster inom områden som system för ledning, samband, kommunikation, materielanskaffning och underhåll genom en ökad samordning och integration genom verksamhet av liknande karaktär som kustbevakningens. Man framhåller också att det är nödvändigt att kustbevakningen samverkar med något organ. I detta fall har man valt samverkan i krigstid med försvaret och även i övrigt samverkan när det gäller de nämnda funktionerna. Detta innebär inte, vilket är viktigt att slå fast, att kustbevakningen får förändrade eller försämrade förutsättningar att verka. Kustbevakningen skallt.ex. i samma utsträckning som i dag kunna utnyttjas för insatser just vid bekämpning av narkotikasmuggling och annan grövre smuggling, som Tommy Franzén var inne på. Det innebär också att kustbevakningen bibehåller sina befogenheter att ingripa vid brott mot smugglingslagstiftningen och tullförfattningarna. Jag menar att den nya organisationen, i egenskap av civil myndighet som inom regeringskansliet organiseras under försvarsdepartementet, också kan få förutsättningar att ta över ytterligare uppgifter i syfte att minska sektoriseringen inom sjöövervakningen. Detta är ett gammalt ämne, som har diskuterats i flera år. Jag är glad för att frågan nu äntligen tycks få en lösning. Jag lutar mig alltså inte mot en adelsman från 1638. Tommy Franzén hänvisade ju till Axel Oxenstierna, när han argumenterade för sin ståndpunkt. Jag lutar mig mot 1987 års realiteter och den förväntade utvecklingen i framtiden. Herr talman! Det känns litet post festum att komma upp så här i slutskedet av försvarsdebatten. Men det är några punkter som jag tycker att det kan finnas anledning att kommentera ytterligare. Rent allmänt har det varit en mycket omfattande materieldebatt. Den är självklart oerhört central inför ett försvarsbeslut, men man diskuterar inte saker som jag tror att vi är överens om också är väldigt centrala för det svenska försvaret, nämligen den allmänna värnpliktens princip och de människor som arbetar och verkar inom försvaret. Det är viktigt att i ett försvarsbeslut göra något slags ideologiskt ställningstagande till förmån för den allmänna värnplikten. Det gör jag av följande skäl: För det första måste försvaret vara en spegling av samhället i övrigt och bygga på de materiella och mänskliga resurser som finns där. Alternativet, ett yrkesförsvar, skulle leda till uppenbara risker att försvaret fjärmade sig från det samhälle det är satt att försvara. Värnplikten är alltså en förutsättning för att försvaret har en förankring i samhället. För det andra intar ett militärt försvar i ett demokratiskt samhälle en helt unik position. Det är det enda organ som i betydande omfattning har möjlighet att använda sig av fysiskt våld. Därmed utgör också det militära försvaret en stark maktfaktor som, om den inte är föremål för insyn och kontroll, kan upplevas som ett hot av breda samhällslager. Därför är värnplikten en förutsättning för att försvaret blir föremål för denna insyn och kontroll från allmänhetens sida. För det tredje — också ett viktigt skäl — blir försvarseffekten störst genom den allmänna värnplikten. Förlitandet på en ensidig satsning på högteknologin ger inte utrymme för ett brett utnyttjande av medborgarnas kunnande och erfarenhet inom totalförsvaret. Genom värnplikten möjliggörs ett system som bygger på såväl civilt som militärt kunnande. Värnplikten är därmed en förutsättning för ett effektivt försvar. För det fjärde är viljan till försvar av de värden som vårt demokratiska samhälle står för självklart av avgörande betydelse. Folkets försvarsvilja bestäms, som jag förut antydde, av den gemenskap man känner med det samhälle man lever i. Därför kan man inte överlåta försvaret av demokratin åt någon annan än folket självt. Värnplikten är därmed en förutsättning för en god försvarsvilja. Jag nämnde också personalen. Det har varit stora förändringar inom försvaret, som direkt har kommit att i hög grad beröra personalen. Det är viktigt att vi vid ett försvarsbeslut slår fast att personalen är en oerhört viktig och grundläggande resurs inom försvaret. Det är nödvändigt att vi kan utnyttja personalen effektivt, att vi inte är stelbenta vid hanteringen av personalfrågor, utan visar flexibilitet. Allt talar också för att man inom de centrala staberna går mot den utvecklingen. När man lyssnar på debatten finns det även andra konstateranden man kan göra. Skall man ta företrädare för alla partierna, med undantag av vpk, på orden, borde det föreligga mycket goda förutsättningar att nå en bred fyrpartiöverenskommelse inför nästa försvarsbeslut. Ingen partiföreträdare har sagt att det var det partiets fel att det inte blev en bredare överenskommelse. Det finns några grundläggande saker som det är viktigt att slå fast. Det sker en stark förbättring på den materiella sidan inom försvaret. Några saker som inträffar är att vi får två nya bataljoner luftvärn. Samtidigt förbättras kvaliteten på jaktflyget genom att möjligheten till elektronisk krigföring förbättras och en ny radarjaktrobot tas fram. Därmed får luftförsvaret en kraftig förstärkning och det är, det vill jag gärna understryka, även en mycket kraftig förstärkning av befolkningsskyddet, som i ett annat sammanhang har diskuterats här i kammaren i dag. Denna förstärkning gäller också utrustningen för Jaktviggen och JAS. Detta innebär att vi får en total satsning på 2 700 milj.kr. ytterligare för den närmaste femårsperioden inom dessa områden. En annan sak, som Roland Brännström varit inne på tidigare, är en förstärkning av utbildningen. Vi har att se fram emot en översyn av fredsorganisationen. Vi får vidare, som ett konkret resultat av dagens beslut, en förstärkt kvalitet på ubåtsskyddet genom ett påslag på 400 milj.kr. för den kommande programplaneperioden. Dessutom förstärks ubåtsvapnet med 450 milj.kr. Härigenom kan man anskaffa bättre hydrofoner. Två ubåtars livstid förlängs och den svensktillverkade sjömålsroboten, robot 15, kan anskaffas till fyra kustrobotförband. Vidare sker anskaffning av fler helikoptrar, vi förstärker underrättelsetjänsten osv. Detta påverkar alldeles självklart i positiv riktning försvarets såväl slagkraft som uthållighet. Man kan tala om att detta innebär en trendförändring. Rimligen borde alla vara överens om att det beslut vi kommer att fatta i dag innebär kraftigt ökade resurser för försvaret, även om framför allt moderaterna vill ha en viss ytterligare ökning — som vanligt, frestas jag att tillägga. Ur en annan synpunkt är det flera viktiga frågor som inte ingår i dagens försvarsbeslut. Det gäller främst ledningsstrukturer och stödfunktioner. Det gäller t.ex. de centrala stabernas fredsorganisation, den lägre/högre regionala ledningen, samordningsfrågor, gemensam utbildning och möjligheter att minska antalet uppgifter för de gemensamma myndigheterna. Här pågår också en rad utredningar som samordnas under försvarsmaktsutredning 88. Självklart kan man inte, under tiden som dessa utredningar pågår, vidta åtgärder som innebär en ökning av ramarna, t.ex. genom att plocka ut olika områden, som moderaterna gör i reservation 6. Där gäller det personaladministrativa åtgärder. I en annan reservation gäller det befolkningsskyddet. De frågorna får vi återkomma med. I vart fall får vi tillfälle till en bred debatt i anledning av detta under 1989. Jag vill ta tillfället i akt och understryka att detta arbete, som naturligtvis är tidskrävande och omfattande, eftersom det berör så gott som hela försvarsmaktens ledningsoch samordningsfunktion, sker både skyndsamt och under aktiv parlamentarisk medverkan, vilket också utskottet enhälligt har föreslagit att riksdagen skall göra ett särskilt uttalande om. Jag tror att det finns en hel del att hämta, inte minst när det gäller samordningsvinster. Det gäller framför allt de gemensamma myndigheterna inom försvaret. Här finns ett viktigt underlag att hämta från Hpg 5 utredningen, som blev klar för några år sedan. Utredningen föreslog en rad åtgärder som skulle ha sparat en hel del pengar. Flera talare har i dag påtalat de ekonomiska brister som redan i dag finns inom försvaret, kanske framför allt inom armén. Det gör att man har anledning — det är en av punkterna i anledning av den kommande Prot. 1986/87:133 utredningen — att ifrågasätta centrala delar av försvarets planeringsoch 1 juni 1987 ekonomisystem. För en lekman framstår det som nödvändigt att inom försvarsmakten stärka den ekonomiska kompetensen. Framför allt måste n man kunna få larmsignaler långt tidigare när något håller på att gå snett, så att säua ätveckling mani tid hinner vidta effektiva åtgärder. Carl Bildt och Gunnar Björk i Gävle har i debatten talat om ett mellanförsvarsbeslut 1989. Det ligger kanske en del i detta med tanke på de omfattande frågor som väntar på sin lösning. Det understryker i så fall ytterligare försvarsutskottets förslag till riksdagsuttalande om parlamentarisk medverkan. Herr talman! Gunnar Björk i Gävle sade i dagens debatt att han inte sett signaler från socialdemokraterna när det gällde att diskutera hemskyddet. Jag vet inte om det var en felsägning eller om det berodde på en minneslucka. Men eftersom jag personligen har engagerat mig litet extra just i den frågan vill jag göra några kommentarer. Det har förts ingående samtal, och de har lett till enhällig skrivning från utskottets sida. Vi är alltså helt överens. Utskottet skriver: ”Utskottet vill i detta sammanhang särskilt understryka betydelsen av uppbyggnaden av hemskyddsorganisationen såsom en del av den kommunala beredskapen och en viktig länk mellan allmänheten och kommunerna. | Uppbyggnaden av hemskyddsgrupperna, vars medlemmar tjänstgör med civilförsvarsplikt, förstärks under den kommande försvarsbeslutsperioden. Hemskyddsombuden, som i stor utsträckning rekryteras och utbildas genom Sveriges civilförsvarsförbunds försorg, är av grundläggande betydelse för | hemskyddsorganisationens effektivitet. Det är enligt utskottets mening | angeläget att denna verksamhet, som utgjorde en principiellt viktig del av inriktningen i föregående försvarsbeslut, medges ekonomiska möjligheter till en successiv utveckling under den kommande perioden.” Det är alltså ett enhälligt uttalande från utskottets sida. Kanske kan en del av den förvirring som Gunnar Björk visade här förklaras av att han inte var med när utskottet justerade betänkandet. Men jag kan i varje fall inte komma till någon annan slutsats än att det är en stark skrivning om hemskyddets fortsatta uppbyggnad och utveckling som görs av ett enhälligt utskott. Detta är en styrka och en viktig markering för de allt fler människor | som frivilligt engagerar sig i denna verksamhet. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets skrivning

Herr talman! Åke Gustavsson har inte bara en konstig syn på försvarspolitik. Han har en ännu konstigare syn på kärleksförklaringar. Han sade att en | moderat och en kommunist har fallit i varandras armar. I Jag har avgivit en reservation. I denna har Tommy Franzén instämt. Om | — detta skulle vara ett exempel på att falla i varandras armar, så är det väl | mycket svårt för Åke Gustavsson och socialdemokraterna att veta i vilkas armar ni vilar från den ena dagen till den andra.
Herr talman! Jag behöver tydligen inte inrikta mig på att svara Åke Gustavsson på det här med omfamningen -— eller i vems armar man ligger. Jag kan bara trösta Åke Gustavsson med att jag inte heller lutar mig mot den gamle adelsmannen Axel Oxenstierna. Det får väl betraktas som kuriosa — men det behöver ju inte vara fel för det. Sedan skall vi komma in på sakfrågan. Åke Gustavsson sade att flera utredningar har gjorts. Ja, det är alldeles riktigt. Åke Gustavsson är ytterligt välinformerad så långt. Men man har faktiskt inte utrett frågan huruvida man skall ha en egen myndighet eller inte; det är någonting som man kommit fram till efter det att de utredningar man har gjort om andra konstellationer har blivit utsatta för nedsablande kritik. Det är intressant att också lyssna till Åke Gustavssons argumentation när han tar upp frågan om fredsorganisationen. Krigsorganisationen är ju inte berörd i resonemanget; i varje fall har inte jag tagit upp det. Han visar inte på några som helst argument eller fakta som motsäger att kustbevakningen skulle militariseras genom det här förslaget, att dess civila del kommer att minskas. Jag tycker att Åke Gustavsson borde ha gjort en genomlysning av de olika skeenden som man ändå kan ta fasta på, bl.a. det s.k. Malmöförsöket och hur det har slagit ut. I så fall hade han antagligen inte uttryckt sig så som han gjorde här. Låt säga att man kommer i den situationen — det tog jag upp också i mitt anförande — att man med den här nya myndigheten skall medverka dels vid bekämpandet av knarksmuggling, dels i ubåtsjakten. Man har då två herrar, tullverket å ena sidan och marinen å den andra, och bägge kräver att man skall arbeta för dem — vem skall man då ställa upp för? Sådana situationer kommer man naturligtvis att ställas inför med ubåtsjaktsutrustning och liknande på en del av kustbevakningens fartyg. Jag vill också ta upp vad Åke Gustavsson sade om försvaret i övrigt. Jag vill ge Åke Gustavsson en eloge för att han strök under vad Oswald Söderqvist vid flerfaldiga tillfällen här i dag har sagt och, utan framgång, försökt få ett instämmande i, nämligen att det är ytterst liten skillnad mellan socialdemokrater, moderater, folkpartister och centerpartister när det gäller försvarsfrågan. Den stora omfamningen är jag mycket glad att vpk står utanför.
Herr talman! Det var inte vårt fel att det inte blev en fyrpartiöverenskommelse, antydde Åke Gustavsson. Ingen har beskyllt oss för det, sade han. Vad var det Rellingen sade om det? Om man inte är beredd att fortsätta partiöverläggningar om försvarsanslag men däremot att överfinansiera med 2 miljarder kronor utan att anslå de pengarna till försvaret, är det naturligtvis inte lätt att få till stånd en fyrpartiöverenskommelse. Åke Gustavsson ser fram mot ett enhälligt försvarsbeslut, i varje fall en fyrpartiuppgörelse, 1992 — hur många partier vi kommer att råka ha i kammaren då vet jag inte. Jag är också tacksam om det blir en sådan överenskommelse, men det förutsätter att resurser och uppgifter för försvaret balanserar varandra.

Herr talman! Jag vill i första hand till Tommy Franzén men också till Olle — 1 juni 1987 Aulin säga att det kanske var ett illa valt uttryck jag valde när jag sade att ni fallit i varandras armar, eftersom ni nu försöker distansera er från varandra. Möjligen kan man säga att Tommy Franzén i det här fallet har fallit i Wiggo Komstedts grop. Det är faktiskt inte ens en moderat reservation, utan Wiggo Komstedt är i det här fallet ensam. Jag vet inte var vpk-gruppen står i den här frågan — om alla är ense med Tommy Franzén. Sedan vill jag tacka Tommy Franzén för komplimangen; han sade att jag var ytterligt välinformerad. Jag skall återgälda det med att — kanske inte lika vänligt — besvara Tommy Franzéns fråga. Hur skall det gå om kustbevakningen skall kunna utnyttjas för ubåtsjakt och man ställs inför en valsituation när man samtidigt har att bekämpa knarksmuggling? undrade Tommy Franzén. Sakförhållandet, Tommy Franzén, är ju redan i dag att kustbevakningen i vissa skeden kan utnyttjas i de här sammanhangen. Poängen med förslaget i propositionen är som jag uppfattar det att ett avskiljande av kustbevakningen från tullverket inte medför någon ändring när det gäller de från tullsynpunkt aktuella övervakningsuppgifter som inkluderar just stävjande av smugglingsverksamhet. Jag skall gärna erkänna att jag inte borrat så djupt i detta att jag kan svära på varje sak som utredningen har tagit upp, men alla som har borrat i de här frågorna har kommit till slutsatsen att det här finns vinster att göra på en samordning. Omfattningen av den vinsten kan sedan bli föremål för en viss debatt. Därför hyser jag ett visst förtroende för regeringsförslaget i det här avseendet, även om jag självfallet inser att det blir en del omställningar som i | varje fall initialt kan medföra vissa problem. Till Olle Aulin vill jag säga: Ta det inte bokstavligt! När jag sade att det inte var vårt fel syftade jag inte på socialdemokraterna utan på alla partier. Alla | partier försökte i debatten — oavsett om det var moderater, folkpartister, centerpartister eller socialdemokrater som förde debatten — hävda att det inte var deras fel. Jag konstaterade då att om man menar allvar med vad man säger — jag anser mig veta att socialdemokraterna har allt intresse av att nå breda överenskommelser — har vi hyggliga förutsättningar att åstadkomma en bredare uppslutning kring nästa försvarsbeslut än vi nu gjort, även om vi | skall komma ihåg att det faktiskt står en ganska bred majoritet bakom den | uppgörelse som vi nu diskuterar. Men det stärker självfallet trovärdigheten om man kan nå en bredare uppgörelse.
Herr talman! Det finns förvisso gropar även till sjöss, men de brukar ganska snabbt fyllas igen. Jag kan fylla igen den här gropen åt Åke Gustavsson genom att förklara att vänsterpartiet kommunisterna har en partimotion. På grund av att vi inte är representerade i försvarsutskottet, vilket bl.a. beror på Åke Gustavssons parti, har vi inte kunnat avge någon | reservation, men Wiggo Komstedt har lämnat en reservation där han bl.a. | har inkluderat yrkandet i vpk:s partimotion och i hemställan också yrkat bifall till den. När det gäller den valsituation som jag skisserade när jag talade om 103 kustbevakningen kan jag tala om för Äke Gustavsson att kustbevakningen årligen genomför mellan 5 000 och 6 000 prejningar av fartyg just i tullkontrollsyfte och vid smuggelbekämpning. Det är alltså inte någon liten verksamhet man har i det avseendet. Skulle ubåtsjakt komma in i bilden hamnar man utan tvivel i en valsituation. Jag är rädd för att marinen då kommer att dra det längsta strået. I viss mån är man redan i dag marinen behjälplig med sådan verksamhet, men skillnaden är för det första att kustbevakningens fartyg i dag inte är ubåtsjaktsutrustade. För det andra är man inte intimt förknippad med marinen och tvingad att ta hänsyn till dess officerare. Åke Gustavsson sade i slutet av sin replik till mig att han inte så noga hade satt sig in i den här problematiken. Jag tycker det är ett bra erkännande, som också förklarar hans argumentation.
Herr talman! Det är skojigt med vittnesmål av ledamöter från Jönköpings län, därtill en socialdemokrat som är väl medveten om att vi har en minoritetsregering och vet att det måste till olika omfamningar. Blir det för många av olika sorter hamnar man i en grop — det var bra att vi fick det konstaterandet också, Åke Gustavsson.
Herr talman! Tommy Franzén kommenterade mitt erkännande att jag inte så djupt satt mig in i detta. Det var bara ett försök från min sida att förhålla mig någorlunda blygsamt till Tommy Franzéns superlativer när han talade om att jag var ytterligt väl informerad. Men nu svänger tydligen Tommy Franzén på klacken. Det är inte mycket att göra åt det. I själva sakfrågan håller jag självfallet med Tommy Franzén om att det är en omfattande verksamhet som kustbevakningen bedriver. Därför är det viktigt att se till att den verksamheten kan bedrivas på ett från ekonomiska och andra synpunkter så effektivt sätt som möjligt. Syftet med regeringens proposition, som kommit till efter grundliga utredningar, är att skapa bättre förutsättningar för att kunna bedriva denna verksamhet. Jag kan inte se hur en civil, självständig myndighet på det här området skulle kunna hamna i en besvärligare situation än i dag eller i en valsituation när det gäller vilka uppgifter man skall ha som till sin natur är annorlunda än dagens. Från den synpunkten blir det, såvitt jag kan se, ingen förändring över huvud taget. Syftet är helt enkelt att uppnå en bättre effektivitet, och det hoppas och tror jag också kommer att bli fallet.

Herr talman! Jag har många gånger haft anledning fundera över hur omedveten svensk politik tycks vara om det faktum att Sverige från transportsynpunkt är en ö. Detta faktum medför bl.a. att 97 96 av vår import och export fraktas på fartyg liksom närmare 50 96 av våra inrikes transporter. Vi är således för vår Prot. 1986/87:133 utrikeshandel helt beroende av fungerande sjötransporter. 1 juni 1987 Den säkerhetspolitiska linje som vi valt förutsätter inte minst att vi gör det trovärdigt att vi kan försörja oss, inte bara i fredstid utan också i krisoch krigslägen. Vi får inte försätta oss i en sådan situation att vi genom avspärrning, hot eller påtryckningar tvingas överge vår säkerhetspolitik som en följd av allvarliga försörjningssvårigheter. Under det senaste decenniet har en allt större del av sjötransporterna kanaliserats till hamnarna i södra och västra Sverige, detta delvis som en följd av industrins ökande beroende av snabba och tillförlitliga transporter. I en avspärrningssituation kan man förutse att i stort sett all utrikeshandel måste dirigeras över hamnar på västkusten, eftersom passage genom Öresund och Bälten kan vara omöjlig. Det förhållandet att endast en bråkdel av den sjöfart som är en förutsättning för vår försörjning i dag sköts av svenska fartyg med svenska besättningar medför ökad sårbarhet. För att upprätthålla den omfattande industriproduktion och utrikeshandel som är nödvändig också i en kriseller krigssituation ställs således mycket höga krav på det västsvenska försvarets kapacitet. Västsverige med 20 96 av landets befolkning är ett från strategisk synpunkt ytterst attraktivt område. Det gäller såväl för oss själva som för en potentiell angripare. Göteborgs och Bohus län är landets största industrilän, räknat på saluoch exportvärde. Länet är petrokemiskt centrum med 90 96 å 95 96 av primärproduktionen och 100 22 av raffinaderierna. Tre månader av vårt fredstida oljebehov i dag finns lagrat inom länet. 16 90 av vår totala elproduktion kommer från Ringhals. Härtill kommer, främst i Göteborg, hamnresurser i form av kajer med stora vattendjup, teknisk utrustning, lagerutrymmen, tillgång till varvskapacitet liksom marin och annan kompetens. Hamnarna är lätt tillgängliga året om. Det välutbyggda landsvägsoch järnvägsnätet är strategiskt värdefullt, liksom flygplatserna i regionen. Det finns fog för påståendet att utan västkusten stannar Sverige. Mot denna bakgrund har vi som bor och verkar i Västsverige med tilltagande oro noterat den mycket kraftiga nedrustning som skett av det svenska försvaret i dess helhet och framför allt de anmärkningsvärt stora neddragningarna i Västsverige. Ett exempel på denna nedrustning är 1982 års beslut, mot ÖB:s rekommendation, att neddragningarna inom marinen i första hand skulle beröra Göteborgsområdet. Även om riksdagen två år senare insåg att konsekvenserna av detta beslut skulle bli alltför drastiska och något justerade de neddragningar av grundutbildningen som då föreslogs, kvarstår den värdering av västkustförsvaret som riksdagen gjorde 1982. Detta får givetvis konsekvenser också för krigsorganisationen. Den ensidiga svenska nedrustningen har skett samtidigt som de båda stormaktsblocken byggt ut sina styrkor såväl kvantitativt som kvalitativt och Sveriges strategiska betydelse ökat. Detta har bl.a. tagit sig uttryck i ökad spaningsoch underrättelseverksamhet och undervattenskränkningar som 105 karakteriseras som krigsförberedelser. Likaså har övningsverksamheten i vår omedelbara närhet ökat. Så sent som i höstas genomförde NATO övningar som gick under den gemensamma beteckningen Northern Wedding. En av dessa övningar, Blue Fox, som ägde rum i Sydnorge var, vad avser den marina delen, den största övningen som någonsin genomförts i omedelbar anslutning till svenskt territorium. Det var möjligt att från svenskt område i detalj följa stora delar av övningen. Efter landstigning och rörliga strider i Sydnorge genomfördes sjötransport längs den svenska västkusten, och förbandet landsteg nordväst om Kiel för fortsatta övningar. Övningen visade för svensk del bl.a. behovet av tillräckliga resurser för fredstida övervakning av det västsvenska sjöoch luftrummet. Från norska gränsen till Hallandsåsen är sträckan ca 300 km. Skagerrak och Kattegatt utgör tillsammans ett av de mest trafikerade havsområdena i världen. Mellan Skagen och Marstrand går all sjöfart till och från Östersjön, med undantag för den som går genom Kielkanalen. Området passeras också av ett stort antal örlogsfartyg. Vilka resurser finns då på västkusten för att dels sköta den för vår säkerhetspolitiska trovärdighet absolut nödvändiga neutralitetsvakten, dels hålla den invasionsberedskap som krävs som en följd av ökad risk för överraskande anfall och en säkerhetspolitisk utveckling som innebär att vi måste räkna med att Östersjöutloppen och Nordsjöområdet tidigt kan bli en krigsskådeplats vid en stormaktskonflikt? I normalläge disponeras i dag, herr talman, en vedettbåtsdivision bestående av tre ca 30 år gamla fartyg, varav två ombyggda motortorpedbåtar med begränsad uthållighet till sjöss och likaså begränsad sjöduglighet, och en f. d. minsvepare, vars begränsning främst är den låga farten. Den patrullbåtsdivision som har sin bas i Göteborg har som följd av ubåtsskyddsverksamheten i Östersjön endast högst tillfälligt befunnit sig i sin hemmabas och då under den grundläggande utbildningen och under semesterperioden. Av samma skäl har möjligheterna att utnyttja helikopterdivisionen på Säve starkt begränsats, utöver den begränsning som är en följd av den centraliserade underhållsverksamheten. Även inom luftförsvaret finns det brister. Tidigare under debatten i dag har framför allt behovet av en förstärkning av luftförsvaret i södra och västra Sverige diskuterats. Jag skall därför inte upprepa detta här. Ett krisläge kan uppkomma snabbt. Det är givet att med det utgångsläge som framför allt marinen på västkusten har blir de förberedelser som måste vidtas både omfattande och tidskrävande. Skulle Västsverige hotas, är basen för att ta emot förstärkningar betänkligt låg. Även det lokala försvaret har brister när det gäller försvaret utefter kusten och då främst i anslutning till storhamnen i Göteborg med sin riksviktiga betydelse för försörjningen och skyddet av väsentliga totalförsvarsobjekt i hela regionen. De moderata ledamöterna från Västsverige har i en utförlig motion, 1986/87:Fö208, under allmänna motionstiden framhållit nödvändigheten av en förstärkning av Västsveriges försvar. Likaså har Lars Tobisson i en separat motion, 1986 87:133 om att framföra den oro som finns i Västsverige för att det västsvenska ljuni 1987 försvaret inte skall klara sina uppgifter i en krissituation. Kerstin Ekman i spetsen för folkpartiet, som tidigare velat framstå som ensam talesman för Västsverige och med stor emfas försökt framstå som en jämfört med moderaterna pålitligare förespråkare för Västsveriges försvar, uttrycker nu såväl i tidningsartiklar som här i kammaren sin tillfredsställelse med det försvarsbeslut som vi står i begrepp att fatta och som bygger på överenskommelsen mellan socialdemokraterna och folkpartiet. Detta framgår också av den motion som Kerstin Ekman väckt med anledning av propositionen, även om hon i den begär att ”de förstärkningar och förändringar som nu kommer att genomföras måste planeras så att även västkusten får del därav”. Till detta kan sägas att det gemensamma förslag från socialdemokraterna och folkpartiet som ligger på riksdagens bord inte innehåller några sådana förstärkningar och förändringar som kan tillföras Västsverige och som kan nämnvärt förändra den bild jag har tecknat. De förstärkningar och förändringar som eventuellt skulle kunna få någon betydelse ligger, i den mån de över huvud taget omfattas av dagens beslut, långt in i framtiden. Det är positivt att utskottet slår fast att de riktlinjer för totalförsvarets utveckling som säger att särskild uppmärksamhet skall ägnas förmågan att möta operationer riktade mot svenskt territorium i norra Norrland, östra Mellansverige och Gotland och de södra delarna av Sverige också inbegriper passagen mellan Östersjön och Nordsjön. I nästa andetag konstaterar emellertid utskottet att överbefälhavaren överväger en förstärkning av de fredstida marina resurserna utmed Norrlandskusten, helt enligt 1982 års beslut, till vilket utskottet också direkt hänvisar. Utskottet poängterar även Gotlands särställning. Med detta låter sig Kerstin Ekman nöja och avstyrker sin egen motion. Som framgår av den moderata reservationen 2 innebär inte det förhållandet att mål och riktlinjer för totalförsvaret i allt väsentligt täcker de västsvenska önskemålen också att totalförsvarets resurser räcker för att tillgodose behoven. För att åstadkomma de mer betydande förbättringar som har utvecklats i de moderata motionerna krävs minst de ekonomiska ramar och den inriktning på försvarsbeslutet som moderata samlingspartiet föreslagit. Detta kommer att bli än mer uppenbart när riksdagen i sinom tid skall ta " ställning till arméns planering. Det finns anledning befara att inte heller det beslutet kommer att innebära en nödvändig förstärkning för Västsverige. Herr talman! Jag ansluter mig till de moderata yrkandena i försvarsutskottets betänkande.

Herr talman! Jo, Sonja Rembo, försvarsbeslutet är gynnsamt för västkusten. Givetvis är försvarsbeslutet inte ett speciellt västkustbeslut, men som jag tidigare sagt i denna debatt har beslutet, genom att förslaget fått den marina profil som folkpartiet krävt, blivit gynnsamt för västkustförsvaret. Låt mig anföra några exempel. De förstärkningar som sker inom ubåtsskyddet genom förbättrad hydro 107 fonutrustning kommer även västkusten till del — utbyggnaden av undervattensbevakningen för känsliga skärgårdsområden likaså. Nya lätta och tunga kustrobotar kommer att påverka försvaret av västkusten. Vad beträffar den tunga kustroboten är vi i folkpartiet glada över att den nu accepteras även av moderaterna. Den tunga kustroboten är mycket viktig för försvaret av Västsverige. Den kan förflyttas och sättas in i invasionsförsvaret även om Öresund är blockerat, och har därför stor betydelse. Beväpningen av Attackviggen med den nya tunga sjömålsroboten är gynnsam för Västsverige, liksom ökningen av luftvärnskapaciteten. De pengar som anvisas för ökning av antalet JAS-plan — det har skisserats en ökning från 140 till 155 — är också något som är gynnsamt för västkusten i och med att en attackdivision i Västergötland kan få luftförsvarskapacitet tidigare. Och så till det som jag tycker är det allra viktigaste för Västsverige —det nya ytstridsfartyget. Det är ett fartyg som är lämpligt för ubåtsjakt, för minutläggning och som neutralitetsvakt. Om man lyssnar på dem som är ansvariga för västkustförsvaret finner man att det är just denna typ av båt de anser sig behöva. Det är denna typ av enhet som skulle varit bra att ha, om det som Sonja Rembo drar fram som ett exempel — Northern Wedding —- hade riktats mot svenskt land. Nu får vi en möjlighet att förverkliga försvaret härvidlag genom att vi fattar beslut om att utveckla en ny typ av fartyg.

Herr talman! Det är bra att Olle Göransson känner för Västsveriges försvar, men det räcker inte med att känna, utan man måste också se till att försvaret får resurser så att det kan motsvara det krav som samtidigt ställs. Så sker inte i dag. Det är helt riktigt att det är ÖB som står för den operativa planeringen, — Prot. 1986/87:133 men icke desto mindre beslutade riksdagen 1982 mot ÖB:s rekommendation 1 juni 1987 att de neddragningar som då var aktuella skulle göras i Göteborgsområdet. Detta präglar självfallet ÖB:s hantering av dessa frågor. Kerstin Ekman talar om alla de fina saker som skall komma västkusten till del. Därom vet vi ganska litet, herr talman, vill jag påstå. Det är just den operativa planeringen som ÖB skall verkställa. Det är naturligtvis riktigt att det finns vissa möjligheter att göra en del förbättringar — det vore konstigt annars, men vi vet egentligen inte vad som kommer Västsverige till del av detta. Kerstin Ekman har i tidningsartiklar sagt att det blir fler JAS-plan. Ja, det blir det någon gång fram mot nästa sekel. Ytstridsfartyget, som hon ansåg skulle ha varit till stor glädje i samband med Northern Weddings övning i höstas, skall vi möjligen fatta beslut om 1992, och det kommer inte att finnas i sinnevärlden förrän vid sekelskiftet. Vi kan i dag läsa i Svenska Dagbladet att en första delbeställning av lätta kustrobotar medför att två av de kustkorvetter som riksdagen redan har beslutat om och som är absolut nödvändiga för att ubåtsskyddet skall kunna förstärkas måste skjutas på framtiden, därför att pengarna helt enkelt inte räcker. Vi vet, herr talman, att socialdemokraterna har en låg ambitionsnivå när det gäller försvarsfrågor. Jag beklagar att folkpartiet nu också har anslutit sig till den nivån.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

Det nya ytstridsfartyget är viktigt och är en sådan förstärkning. Jag frågade tidigare i debatten Carl Bildt, med anledning av att moderaterna har anslutit sig till tanken i tal men inte anslagit några pengar i sitt bud, varför man inte har gått så långt. Tycker man inte att denna typ av nyanskaffning är viktig? Jag anser att den är oerhört viktig, just för Göteborgsoch västkustförsvaret.
Herr talman! Kerstin Ekman och Olle Göransson tar avstånd från tidningsartiklarna, och det må de göra. Jag kan självfallet inte bedöma hur riktiga artiklarna är, och det kan inte heller någon annan göra — framtiden kommer att visa hur korrekta uppgifterna är. Vi vet av erfarenhet att försvaret har mycket stora problem att klara förväntningarna inom de ramar som ställs till förfogande. Det finns alltså orsak att misstänka att det ligger en hel del i dessa artiklar och skriverier. Kerstin Ekman fortsätter att ge en felaktig bild av moderaternas agerande i det förgångna när det gäller Västsveriges försvar. Det är möjligt att gå tillbaka i riksdagens protokoll för att fastställa att hennes bild är felaktig. Jag skulle vilja fråga Kerstin Ekman, om hon nu är så angelägen om att snabbt få fram ytstridsfartyg för marinen, varför hon inte stöder moderaternas krav på ytterligare fyra kustkorvetter och kravet på att upprätta ytterligare en ubåtsskyddsstyrka, så att ubåtar kan jagas på mer än ett ställe i sänder. Dagens situation är helt absurd, och vi kommer att få dras med den över sekelskiftet.